Herr talman! Jag noterar att fru Radesjö och jag tydligen är överens i en viktig fråga i det här sammanhanget, nämligen att företaget har att ta ansvar för sysselsättningen. Det är ingen ideologisk skillnad mellan 93 den gamla och den nya regeringen i det avseendet, vad jag kan förstå. Min inställning i den frågan grundar sig på den anställningstrygghetslagstiftning som vi beslutade om här i kammaren 1974 och enligt vilken det primära ansvaret för anställningstryggheten vilar på företaget. Jag noterar därför med intresse att fru Radesjö i den frågan har samma uppfattning som jag. När det gäller de inblandade departementens aktiviteter kan jag vitsorda att den kontaktverksamhet som fanns tidigare nu fullföljs med oförändrad ambitionsnivå. Departementsrådet Åke Larsson har fortlöpande kontakter med företaget och kommunen. Vi har med andra ord så täta kontakter som det över huvud taget är nödvändigt att upprätthålla. Om kommunen upplever en förändring beklagar jag detta och är beredd att medverka till sådana åtgärder att kommunen känner att den har även den nya regeringens stöd för insatserna att säkra sysselsättningen. I övrigt och rent generellt vill jag säga att det minsann inte under de här få månaderna har saknats kontakter med landets kommuner. Det har faktiskt varit mycket tätt mellan de kommunala delegationerna i industridepartementet. Min upplevelse är att kontakterna, under intryck av föreliggande problem, har intensifierats och att vi i realiteten har svårigheter att hinna med alla de kontakter vi borde ta. Men jag är beträffande Ale kommun beredd att ta sådana initiativ som gör att man från kommunens sida känner att kontakterna är etablerade igen. Som jag sade förut är det i första hand en uppgift för företaget att genom annan verksamhet än den nuvarande garantera sysselsättning för de anställda. Och vi är, som jag nämnde i mitt svar, underrättade om att det genom företagets ansträngningar finns ett antal aktuella projekt. Dessa projekt har inte kommit så långt i beslutsprocessen att vi "rån departementets sida har någon möjlighet att lämna en redogörelse för dem. Det är företagets uppgift att först och främst informera om dessa dispositioner. Sedan vill jag, för att klara ut de eventuella missförstånd som kan råda, säga att det är givet att i sista hand — om inte sysselsättningen kan klaras på annat sätt — måste samhället visa sin solidaritet med dem som drabbas. Det kan i så fall bli nödvändigt att gå in med regionalpolitiskt stöd för att få till stånd ersättningsindustrier.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att kommunen även i fortsättningen skall få ha nära kontakt med regeringen. PLM hade, i fråga om de ersättningsindustrier man lovat, utlyst ett möte med de anställda och kommunen som skulle ha ägt rum den 16 november. Där skulle man redogöra för vilka ersättningsindustrier som skulle kunna komma i fråga. Nu är detta möte uppskjutet två månader, till den 13 januari. Jag tycker det är mycket beklagligt att man hela tiden försöker skjuta på avgörandet. Att få ha industrier kvar är en fråga av största vikt för hela Surte samhälle, bl.a. med tanke på de serviceföretag som finns i samhället. De är helt beroende av att det även fortsättningsvis finns annan sysselsättning i Surte. I annat fall blir utflyttningen så stor att det inte finns underlag för den service man tillhandahåller i dag. Därför är det så oerhört viktigt att vi alla i Ale kommun snarast kan få ett klart besked av regeringen om åtgärder.

Herr talman! Herr Lövenborg har frågat mig vad regeringen planerar i form av omedelbara och långsiktiga åtgärder för att klara sysselsättningen i Jokkmokks kommun. Utvecklingen i Jokkmokks kommun är föremål för fortlöpande och ingående uppmärksamhet från regeringens sida. Vi är väl medvetna om de svåra sysselsättningsproblem som finns. Det är en självklar strävan från min sida att söka medverka till en lösning på problemen. Inom ramen för i första hand regionaloch industripolitiken prövas f. n. möjligheterna att etablera sysselsättningsskapande projekt i Jokkmokk. Samtidigt vill jag betona att det är en svår och ofta tidskrävande process att skapa nya sysselsättningstillfällen i orter i det norrländska inlandet. Jag kommer därför att verka för att de regionalpolitiska åtgärderna förstärks och i ökad utsträckning inriktas på inlandskommunernas problem. Vidare kommmer regeringen inom kort att, som jag tidigare har nämnt här i kammaren, tillkalla en särskild parlamentariskt sammansatt delegation med uppgift att skyndsamt framlägga förslag till åtgärder som kan öka sysselsättningen i Norrbottens län. Sammanfattningsvis vill jag understryka att regeringen i positiv anda kommer att pröva alla förslag som kan bidra till en förstärkning av näringsliv och sysselsättning i Jokkmokks kommun.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag tycker inte att svaret var särskilt upplyftande — inte ett dugg konkret — och jag måste säga att det ökar min oro för utvecklingen i Jokkmokks kommun, det ökar min oro för utvecklingen i vårt län över huvud taget. Inledningsvis vill jag säga följande, därför att det har ett samband med situationen också i Jokkmokk. Nu tycks allting rasa i Norrbotten. Vi skulle begåvas med ett Stålverk 80 och därmed många tusen nya jobb i Luleå och på andra håll i länet, bl.a. i de svårt plågade inlandskommunerna, av vilka Jokkmokk är en. Men vad är det för ”julklappar” norrbottningarna begåvas med? Ja, Stålverk 80 har helt spolats. Men det räcker inte med det. Till NJA anskaffades en ”trolldoktor”, importerad från storfinansens höjder. Han skulle servera medicinen för att sätta NJA på fötter och skapa nya jobb därutöver. Behandlingen har inneburit att i stället för de många tusen nya jobben skall arbetsstyrkan vid NJA minskas med tusen man, enligt dagens tidningar. Med den medicin som nu serveras under den nya politiska eran kommer patienten inte att bli friskare och starkare utan i stället att förtvina och dö. Utvecklingsplaneringen i hela Norrbotten har i ett slag förvandlats till avvecklingsplanering. Det är inte bara det att Stålverk 80 har raserats, att NJA i stället för att ge nya arbetstillfällen ger tusen färre, att Luleå kommun nu präglas av felslagna förhoppningar, ekonomisk ruin och stagnation — det blir tydligen ingen gruvbrytning i Kaunisvaara, ingen kartongfabrik i Karlsborg, LKAB:s investeringar i malmfälten blir inte av OSV. När det gäller Norrbotten tycks det alltså vara kalla handen över hela linjen. Den borgerliga regeringen ger inte oss norrbottningar en antydan om hur problemen skall lösas. Är den borgerliga regeringens recept intensifierad flyttlasspolitik? På goda grunder kan man befara att så blir fallet. Det svar jag har fått på min interpellation när det gäller åtgärder för att trygga sysselsättningen i Jokkmokks kommun är typiskt. Det finns inte ert rakt besked, ingen bestämd viljeyttring utan runda och till intet förpliktande formuleringar. Inte kan det lugna människorna i Jokkmokks kommun att få veta att ”regeringen i positiv anda kommer att pröva alla förslag som kan bidra till en förstärkning av näringsliv och sysselsättning i Jokkmokks kommun”. Att regeringen kommer att göra på detta sätt får man ju verkligen hoppas. Det bör egentligen vara en självklarhet att den nya regeringen åtminstone inte sticker käppar i hjulet för sysselsättningsskapande projekt, men frågan är: Vad vill regeringen göra i det här läget? Därom hörs inte ett knäpp, annat än att man hänvisar till att det är svårt och att frågorna skall utredas. Men är det något som vi norrbottningar behöver, så inte är det nya utredningar. Jag svär på att det inte finns någon region i detta land som är så i detalj utredd och kartlagd som Norrbottens län. Utredningar kan naturligtvis ge jobb åt en massa utredare, men det är inte den typen av jobb som vi nu behöver, utan det är arbete åt vanliga människor. Jokkmokks kommun är en av de hårdast drabbade kommunerna i länet. Jag har i interpellationen skildrat problemen. Vattenfall, som har varit den tunga sysselsättningsfaktorn, minskar nu drastiskt sin verksamhet i takt med att vattenkraftsutbyggnaden blir klar. På fem år, mellan 1965 och 1970, har kommunen förlorat 1 300 arbetstillfällen, och inom kort minskas antalet anställda med ytterligare 500. Hur skall detta klaras? Det är den fråga som kommunalmännen och övriga kommuninvånare nu ställer sig. Inte får de något besked av herr Åsling. Men här är det verkligen bråttom. Det står klart att omedelbara insatser måste sättas in, om kommunen inte skall hamna i den fullständiga konkursen.

Herr talman! När herr Lövenborg talar om att det inte är någon bestämd viljeinriktning i mitt svar gör han sig skyldig till en grov felaktighet. I svaret finns en bestämd tro på Norrbottens framtid och en bestämd vilja från regeringens sida att satsa på Norrbotten.

Stålverk 80 är inte skrinlagt, som herr Lövenborg ger intryck av, det är ett projekt som har skjutits på framtiden. Men från en annan och mera principiell synpunkt är herr Lövenborgs inlägg intressant. Det illustrerar kanske något av det problem som vi har med utvecklingen i Norrbotten. Även de personer som representerar Norrbotten här i kammaren måste ju ha en positiv vilja att i en konstruktiv anda gripa sig an med problemen. Jag tror att man får akta sig för att i debatten om situationen i Norrbotten hänge sig åt överdrifter, som innebär att man målar i mörkare färger än vad som är motiverat. Det är alldeles uppenbart att det finns akuta problem i Norrbotten liksom i andra delar av landet. Och det är också riktigt att problemen i Norrbotten är av en annan dimension, vilket ju också motiverar tillsättandet av den delegation som skall samordna samhällets insatser. Från Norrbottens sida måste man enligt min mening ändå ha en grundläggande tro på landsdelens potentiella möjligheter, och det som skrämmer mig i herr Lövenborgs inlägg är att den tron egentligen inte finns. De lokala företrädarna måste ha en sådan tro, om man med utsikt till framgång skall kunna vidta samhälleliga åtgärder. Det är inte fråga om någon avvecklingsplanering. Att göra gällande något sådant är att i hög grad misstolka de allvarliga och målmedvetna åtgärder för att hjälpa till att klara sysselsättningsproblemet i Norrbotten som den nya regeringen är beredd att omedelbart vidta.

Herr talman! Herr Åsling säger att den nya regeringen har en bestämd tro. Tro är visserligen att icke veta, och man får faktiskt söka med lupp i det här interpellationssvaret efter den bestämda viljeinriktningen. Och, herr Åsling, om det som nu sker vid NJA är ett bevis på regeringens vilja — så Gud bevare oss för den goda viljan i så fall. Jag har vidgat frågeställningen litet grand därför att det är nödvändigt i den situation som vi nu befinner oss i. Katastrofen är ju hotande för länet som helhet, och att säga detta är inte att inte tro på Norrbottens möjligheter! Vi är helt förvissade om att de finns, men här handlar det om vilja, det handlar om planmässighet och det handlar om en mycket klar politisk viljeinriktning, som jag har mycket svårt att tro att den borgerliga regeringen har — det vill jag säga ärligt och uppriktigt. Jag har konstaterat att svaret när det gäller den kommun som jag frågade om var intetsägande. Jag framhöll i interpellationen att Jokkmokks kommun befinner sig i det läge att den måste bli föremål för en mycket snabb statlig räddningsaktion, att kommunen sitter i en ekonomisk rävsax och att det behövs omedelbara industriinsatser. Jag efterlyste någonting konkret, bl.a. därför att det finns ett par konkreta projekt som tidigare har diskuterats. Den ena frågan som jag vill komma in på är frågan om ett aluminiumverk i Jokkmokk, som enligt tidigare utsagor skulle kunna ge 500 nya jobb. Det projektet grundar sig på industriverkets utredning om det framtida aluminiumbehovet enbart i Sverige. Ett annat konkret projekt, som regeringen — med den här bestämda viljeinriktningen — bör studera är följande: I Jokkmokks kommun finns troligen Europas största marmorfyndighet, som ligger vid Nårvejaur i Jokkmokks kommun. Den har konstaterats vara 9 km lång och 3 km bred. Man har borrat 100 m ner och konstaterat att det även på det djupet finns marmor av fast och fin karaktär. Det är alltså en fyndighet som dels skulle kunna användas för att skaffa fram kalk — krossad marmor blir som bekant kalk —, dels skulle kunna ge marmor till byggnadsmaterial. Det är alltså konkreta industriprojekt. Kan inte de utgöra några av de projekt som snabbt skulle kunna aktualiseras av regeringen - om den nu har den bestämda viljeinriktning som herr Åsling säger att den nya regeringen har och om den också är medveten om behovet av snabba och rätt omfattande sysselsättningspolitiska åtgärder?

Herr talman! I motionen 2410 av den 9 april 1976 har vi motionärer aktualiserat frågan om suppleanternas närvaro i statliga organ och betonat vikten av att suppleanterna ges en löpande information. Vi anser att ju mer suppleanterna är närvarande och aktivt deltar i styrelsearbetet, desto mer skickade är de att så småningom ta vid och axla manteln efter den ordinarie ledamoten och/eller delta vid förfall för densamme. I partiernas organisationer är det i många fall, för att inte säga till övervägande delen, praxis att suppleanterna är närvarande och aktivt deltar i styrelsearbetet. I kommunerna deltar suppleanterna regelbundet i sammanträdena, och f. n. pågår på många håll en allmän översyn av sammanträdesarvodena. Många kommuner, bl.a. min hemkommun Karlstad, betalar numera samma arvode till ordinarie ledamot som till suppleant. Vi anser att det är viktigt att så många som möjligt deltar och sprider information om vad som avhandlas i de olika nämnderna. Vi fann nämligen att orsaken till att suppleanterna icke var närvarande till stor del var deras låga sammanträdesarvode och att detta i stor utsträckning berörde kvinnor och män som direkt fick vidkännas löneavdrag och på så sätt förlorade arbetsinkomst, om de var intresserade av att delta i sammanträdena. När det sedan gäller de statliga organen, oftast regionala, typ länsstyrelse, länsarbetsnämnd, 'yrkesinspektion m.fl., har liknande problem uppstått, och suppleanterna lyser ofta med sin frånvaro. Där spelar framför allt två saker in. För det första är det avståndsfaktorn; långa avstånd lägger hinder i vägen för den utsedda suppleanten. För det andra utgår inte sammanträdesarvoden, och vederbörande kvinna eller man — hon eller han må vara aldrig så intresserad av att närvara — hindras av att ersättning inte utgår. F.n. pågår nominering och val av ledamöter och suppleanter till länsstyrelserna ute i vårt land. Jag var själv närvarande vid vårt partis sammanträden i valberedning och landstingsgrupp, där vi enades om att utse ordinarie ledamöter och suppleanter. Låt mig ta konkreta exempel från mitt hemlän: Vi representeras av bl.a. två suppleanter från Torsby kommun för att Nordvärmland skall få insyn och möjlighet att påverka skeenden och beslut i länsstyrelsens förtroendemannastyrelse. Dessa två personer, boende och verksamma i Torsby kommun, utestängs rätt effektivt från att mer kontinuerligt följa länsstyrelsens sammanträden — dels på grund av långa reseavstånd, dels därför att inget sammanträdesarvode utgår. Jag och många med mig anser att detta är och förblir en orimlig sits och att kommunen i fråga, vars företrädare har ett reseavstånd på 11-12 mil — alltså 23-24 mil tur och retur — på så sätt utestängs från den fortlöpande information som ges vid förtroendemannastyrelsens sammanträden. Med den sortens politik från statliga organ når vi inte det som vi i riksdagen avsåg med vad vi uttalat om många regionala organ, nämligen att så många som möjligt borde ges tillfälle att närvara och delta i en vidgad beslutsprocess. Nu utestänger vi en stor grupp av människor, och ofta drabbar detta kvinnan eller mannen som står i produktionen och icke har någon möjlighet att i längden delta på grund av att det varken ges tid eller ersättning för att kontinuerligt följa styrelsearbetet och samtidigt hävda sin regions eller kommuns intressen i skilda sammanhang. I länsstyrelsens förtroendemannastyrelse sitter i dag och troligen i ännu högre grad nästa år en stor skara heltidsengagerade förtroendevalda — riksdagsledamöter samt kommunaloch landstingsråd — och från nä ringslivet ett antal direktörer. Herr talman! Vi löper risken att utestänga en viss grupp av människor — de som förlorar lön om de avviker från sitt ordinarie arbete och går till sammanträde med statliga organ. Kvar står en grupp av elitstyresmän, rekryterade bland politiskt aktivt folk, och de som näringslivet stöttar och som därför ej behöver vidkännas löneavdrag i sitt företag eller i sin organisation. Vi motionärer har aktualiserat detta i motionen 2410 och påtalat risken för utestängning av vissa grupper, och vi menar att statsmakterna här bör gå före och visa vägen. Detta med inflytande, insyn och information är en mycket central fråga för demokratin, och här bör vi inte vara njugga och utestänga någon. Vad säger utskottet? Ja, i den allmänna motiveringen tar man upp en hel del av dessa frågeställningar och pekar på gällande praxis. Bilden är något splittrad i nuvarande praxis, och den är i många statliga organ helt olikartad. Länsstyrelserna kallar icke suppleanterna annat än vid förfall för ordinarie ledamot, och endast i två länsstyrelser har man kallat vissa suppleanter, som bor och verkar inom speciella regioner. Inom riksdagens förvaltningsområde föreskrivs enligt nya instruktioner och författningar att suppleantarvode utgår för flertalet organ, om vederbörande suppleant är närvarande — och det tycker vi alla är rätt och riktigt. Hemma i partiorganisationerna tillämpar vi alltmer det systemet för att vidga inflytandet och informationsflödet. Utskottet tar sedan upp frågan om suppleanternas närvaro i statliga och regionala organ. Utskottet delar uppfattningen att suppleanterna bör ges ökad möjlighet till insyn i resp. styrelse. Utskottet är däremot icke berett att förorda införandet av detaljbestämmelser på detta område, och det är mycket möjligt att det är svårt att utfärda centrala dekret för varje verksstyrelse eller verksområde. Herr talman! Med dessa ord har jag velat markera vikten av att suppleanternas närvaro i statliga organ underlättas och att de som är suppleanter i kommunala och statliga organ behandlas lika. F.n. kan det i realiteten bli så att en suppleant i en relativt obetydlig och liten kommunal nämnd får sammanträdesarvode och reseersättning när hon eller han är närvarande i den kommunala nämnden. Om samma person, kvinna eller man, sitter som suppleant i t.ex. länsstyrelsen utgår varken sammanträdesarvode eller reseersättning, och det kan väl icke vara meningen. 1975 års socialdemokratiska partikongress behandlade även denna fråga och biföll en motion från Karlstads arbetarekommun med liknande yrkande. Herr talman! Detta drabbar alla partier och samtliga representanter. Därför hoppas jag att den sittande regeringen allvarligt skall överväga den skrivning som utskottet enats om och riksdagens ställningstagande samt för samtliga berörda myndigheter utfärdar föreskrifter och riktlinjer, varigenom suppleanterna ges såväl reseersättning som närvarorätt och sammanträdesarvode. Länsstyrelsernas förtroendemannastyrelser bör under alla förhållanden prioriteras. Herr talman! Vi motionärer kan känna oss relativt nöjda med utskottets skrivning och inväntar med stort intresse regeringens ställningstagande i denna viktiga fråga. Jag har inget annat yrkande än om bifall till konstitutionsutskottets hemställan i betänkandet 1976/77:11.

Herr talman! Den fråga vi nu närmast behandlar, nämligen länsstyrelses sammansättning, är i och för sig viktig. Men i ett större och längre perspektiv kan man kanske ändå säga att den har begränsad räckvidd. Det är som en delfråga, och som en testfråga på hur vi ställer oss till den demokratiska beslutsprocessen i dess helhet på regional nivå, som den har verkligt stor betydelse. Det råder ju betydande enighet om de grundläggande principerna för folkstyret på riksplanet. Detsamma gäller principerna för den kommunala självstyrelsen på det lokala planet. I båda fallen är vi överens om att det avgörande ansvaret och den övergripande kompetensen skall ligga hos en folkvald representation, dvs. riksdagen resp. kommunfullmäktige. Detta är helt i överensstämmelse med det demokratiska styrelseskickets principer. Det är för den skull egentligen rätt märkligt att det har varit så svårt att komma någon vart när det gällt att förverliga samma principer på mellannivån, på länsplanet. Det borde, tycker man, vara rätt självklart att de allmänna idéer om folkstyrelse och kompetensfördelning, som vi praktiserar på riksplanet och i kommunerna, också skulle kunna få slå igenom i länen. Det är ju inga revolutionerande märkvärdigheter det gäller. Det är i grunden bara ett krav på ett fullföljande av de uppfattningar om folkligt inflytande och politiskt ansvarstagande som vi helt allmänt i övrigt bekänner oss till. Men nu har i frågan om länsdemokrati två olika synsätt kommit att ställas mot varandra — ett i grunden centralistiskt, byråkratiskt, och ett decentralistiskt, demokratiskt. Socialdemokraterna har stått för det förra och vi inom centern — så småningom under full uppslutning från folkpartiet och moderaterna — för det senare. Det är kanske ingen större överraskning att vi har fått denna uppdelning i länsdemokratifrågan, om man tänker närmare efter. Motsvarande uppdelning har förekommit även i andra frågor där vi framför allt från centern hävdat decentralistiska alternativ. Det har funnits många motiv för detta, och jag skall inte ta upp någon mera allmän debatt på den här punkten nu. Men ett viktigt motiv har varit att motverka koncentration och byråkratisering inom samhällslivet och att främja möjligheterna till medverkan, insyn och medansvar för så många medborgare som möjligt. Det är i detta perspektiv, herr talman, som man skall se vår mångåriga strävan att ge även det folkvalda organet på länsplanet, landstinget, en sådan kompetens och organisation att det kan bli ett fullödigt demokratiskt beslutsorgan på ungefär samma sätt som fullmäktige är i kommunerna. För ett tiotal år sedan när länsdemokratiutredningen lade fram sitt förslag såg det också ett tag ut som om det länsdemokratiska alternativet skulle komma att realiseras, men så blev det som bekant inte. Socialdemokraterna backade ur, och sedan dess har debatten och kraven levt vidare utan några andra resultat än begränsade partiella reformer. Dessa har tagna var och en för sig kunnat vara värdefulla, men de har inte varit led i ett planmässigt förverkligande av länsdemokratitanken. En sådan reform har fördröjts år efter år på grund av socialdemokratins negativism. Frågan om länsdemokrati har varit en stående fråga varje riksdagssession. Nu bör det dock genom majoritetsskiftet kunna bli en ändring därvidlag. I regeringsdeklarationen utlovas att en länsdemokratireform skall påbörjas och att centrala uppgifter särskilt vad gäller den regionala planeringen skall föras över från de statliga organen till de folkvalda landstingen. Det är angeläget att det utredningsarbete som krävs kommer i gång så snart som möjligt. Men under tiden har vi det splittrade system som finns med framför allt länsstyrelsen som ett dominerande statligt organ över vida samhällssektorer, och det gäller i dagsläget att göra det bästa möjliga av detta. Det är utgångspunkten för det förslag om länsstyrelsernas sammansättning som läggs fram i propositionen 1976/77:19 och i konstitutionsutskottets betänkande nr 12, ett förslag som f.ö. signalerades redan i regeringsdeklarationen den 8 oktober. Vi fick som bekant en lekmannastyrelse i ledningen för länsstyrelsen genom riksdagens beslut 1970. Den gången blev det 10 ledamöter förutom landshövdingen; 5 av dessa 10 valdes av landstinget, 5 utsågs av regeringen. Det är den ordning som gäller t.o.m. i år. Sedan hade vi en länsberedning som grubblade över bl.a. de här frågorna, och länsberedningens socialdemokratiska majoritet föreslog 1974 en länsstyrelse med 13 ledamöter. Samtliga med landshövdingen i spetsen skulle utses av regeringen, 4 skulle dock nomineras av Kommunförbundets länsavdelning och 4 av landstinget. När regeringens proposition om den regionala förvaltningens organisation kom i våras visade det sig att regeringen lanserade ännu ett nytt system. Då skulle länsstyrelsen inkl. landshövdingen bestå av 15 ledamöter. Samtliga skulle utses av regeringen, men 10 av förtroendemännen skulle nomineras av partierna i resp. län i proportion till partiernas styrka i riksdagsvalet, och de övriga 4 skulle av regeringen hämtas bland länsinvånare med erfarenhet av näringsliv och arbetsmarknad. Detta förslag genomfördes med lottens hjälp i riksdagen i våras. Det är således det beslutet som vi nu vill ändra på. Vi vill ersätta det med en ordning som är enklare och som bättre överensstämmer med vår allmändemokratiska syn på länsförvaltningens organisation. Det är ju ingen nyhet som vi därvidlag lanserar. Vi har nämligen fr.o.m. beslutet om lekmannastyrelse 1970 över länsberedningen och fram till beslutet i våras hävdat att samtliga ledamöter i länsstyrelsen utom landshövdingen skall utses av landstinget. Det är således det förslaget som vi nu vill realisera. Motiven för det här förslaget är desamma som vi många gånger tidigare redovisat. Länsstyrelsen har alltfort många och viktiga beslutsfunktioner av stor betydelse för länets invånare och av politisk karaktär. Det är således naturligt att förtroendemannastyrelsen som helhet återspeglar de politiska styrkeförhållandena i länet sådana dessa har kommit till uttryck i landstingsvalet. Landstinget blir således redan av detta skäl en naturlig valkorporation. Denna ordning ger också en från demokratisynpunkt god återkoppling till de politiska partierna vad gäller insyn, debatt och politiskt ansvarsutkrävande. Till detta kommer, som jag redan nämnt, att den är enkel att tillämpa. Den ger också en god garanti för att även minoriteter blir representerade. Den gör det vidare möjligt att få en differentierad representation från olika delar av länet och från olika intressen och yrkesgrupper. En erinran om att så skall bli fallet tas för övrigt enligt pro positionen in i länsstyrelseinstruktionen. Nr 36 I anslutning till propositionen har det väckts några motioner. I ut Onsdagen den skottsbetänkandet finns en socialdemokratisk reservation i vilken man 1 december 1976 yrkar avslag på propositionen. Hilding Johansson i Trollhättan har nyss talat för den reservationen. Förtroendeman Jag skall något kommentera dessa aktstycken och även ta upp en del = nastyrelsen i av vad som sades av Hilding Johansson i hans inlägg, även om det = länsstyrelsen i rätt hög grad återspeglade innehållet i reservationen. Vad gäller den socialdemokratiska motionen och reservationen bortser jag från sådana futiliteter som att man litet förrädiskt talar om ”den nuvarande ordningen”, när man uppenbarligen menar den ordning som enligt beslutet i våras skulle komma att gälla fr.o.m. 1977. Det innebär visserligen att man delvis polemiserar mot sig själv, men det lämnar jag därhän. I den socialdemokratiska motionen påstår man bl.a. att den ordning som beslöts i våras tillgodoser önskemålet att förtroendemannastyrelsens sammansättning skall återspegla de politiska partiernas styrka i länet. Det påståendet är inte riktigt, av två skäl. För det första skulle, som jag tidigare nämnt, endast 10 av de 14 nomineras av partierna. Det skulle således endast bli en trekvartsåterspegling. För det andra var det märkligt nog inte partiernas styrka i landstingsvalet som skulle ges en trekvartsåterspegling — det var utgången i riksdagsvalet som skulle vara avgörande. Mellan utfallen i riksdagsval och landstingsval finns det på sina håll betydande skillnader. Man kan säga att t.o.m. den här bestämmelsen —- att det var riksdagsvalet och inte landstingsvalet som skulle vara avgörande — visar hur ängslig man varit för allt som kan lukta länsdemokrati. I motionen klagar man vidare över — det uppehöll sig Hilding Johansson en hel del vid i sitt inlägg — att regeringen genom propositionen nu vill ändra ett beslut som inte hunnit tillämpas. Man säger litet dramatiskt att det strider mot de traditioner som finns inom lagstiftningen. Hilding Johansson drog till med uttryck som ”starka konstitutionella betänkligheter” och sade att det hela var ett ”konstitutionellt missfoster”, osv. Dessa påståenden är inte välgrundade. Det finns exempel på att riksdagen tidigare ändrat lagstiftning som inte hunnit tillämpas. För övrigt kan man erinra sig att även socialdemokraterna led lottnederlag i en och annan fråga i våras. Det gällde t.ex. arbetsrätten. I valrörelsen försäkrade såväl partiledaren Palme som en lång rad andra socialdemokrater heligt och dyrt att man, om man vann valet, omedelbart skulle rätta till dessa enligt deras mening felaktiga beslut. Det gällde således att ändra i ännu inte tillämpad lagstiftning. Jag antar att herr Johansson i Trollhättan och andra socialdemokrater som skrivit under motionen och utskottsreservationen anser att ett uppfyllande av dessa vallöften skulle ha varit en vällovlig gärning. På den punkten studsar således kritiken mot propositionen som en gummiboll tillbaka på motionärerna. Nu skall jag kanske tillägga att man försiktigtvis inte tagit med denna 15 passus i reservationen, och det förvånade mig litet att herr Johansson i Trollhättan återupplivade den i sitt inlägg. Vi får väl se vilka typer av motioner som socialdemokraterna finner det konstitutionellt riktigt att väcka under den allmänna motionstiden i vår. Vad Hilding Johansson här har sagt innebär ju ett principiellt ställningstagande som gör att man kan se fram emot en viss vånda inom den socialdemokratiska riksdagsgruppen. I såväl motionen som reservationen och Hilding Johanssons anförande hävdas att den föreslagna ordningen är en ”utmaning” mot arbetstagarnas och näringslivets organisationer. Man kan kanske rent allmänt göra den reflexionen att om man skall döma av det ordval som den nya oppositionen använder sig av i olika sammanhang här i riksdagen har vi en utomordentligt stark opposition. Men varken röstläge eller ordval är något mått på saklig styrka. Om riksdagen i vanlig demokratisk ordning beslutar att länsstyrelsen skall sammansättas på ett visst sätt kan naturligtvis detta inte anges som en utmaning mot någon. Det skulle i så fall vara mot socialdemokraterna, som lätt blir litet grättna när de inte får sin vilja igenom. På sakliga grunder kan mycket väl hävdas att det nya förslaget ger goda möjligheter till en ur olika aspekter spridd representation, eftersom det ger en större samlad pott mandat att spela med. Bland de 14 ledamöter som landstingen skall utse bör det finnas gott om plats för företrädare för de mest skilda åsiktsriktningar och intressen. Sedan återkommer socialdemokraterna i reservationen — och det gjorde Hilding Johansson i sitt anförande också — till en av de käpphästar som förs fram så snart något som tangerar länsdemokratin diskuteras: landstinget kommer att utvecklas till en överkommun. Tanken bakom den termen är tydligen att landstingen väntas komma att kväva den primärkommunala demokratin. Nu är det således redan genom den begränsade reform som i dag föreslås fara å färde. Uppriktigt sagt förstår jag inte vad man avser. Landstingen har under två perioder utsett hälften av ledamöterna i länsstyrelsen. Inte har detta på något sätt rubbat kommunernas uppgifter. Och på vad sätt skulle kommunernas uppgifter rubbas av att landstingen utser också den återstående halvan i länsstyrelsen? Argumentationen på denna punkt är för mig obegriplig. Inte heller om man förverkligar länsdemokratitanken i stort kan detta vara till någon skada för den primärkommunala demokratin. Ett förverkligande av länsdemokratin innebär ju att man för över redan befintliga regionala uppgifter från statliga organ till de folkvalda landstingen och också ökar möjligheterna till en decentralisering från det centrala statliga planet till regional nivå. Primärkommunernas självständighet och kompetens begränsas inte av detta —- tvärtom bör en vidgad demokratisk självstyrelse på länsplanet vara en stimulans även för demokratin i kommunerna. Därmed tror jag att jag har varit inne på det mesta av vad som anförts i den socialdemokratiska motionen och reservationen. Det är kanske en punkt i herr Johanssons i Trollhättan anförande som jag ytterligare något Nr 36 vill kommentera. Onsdagen den Herr Johansson säger att det har varit en väldig brådska under ut 1 december 1976 skottsbehandlingen. Det verkar som om det skulle bli något av ledtemat i den socialdemokratiska argumentationen i kammaren att klaga över = Förtroendemanformalia. Det var likadant förra onsdagen när Hilding Johansson dis = nastyrelsen i kuterade en annan fråga. länsstyrelsen Socialdemokraterna krävde i utskottet att propositionen skulle remitteras till en lång rad organ. Men varför skulle man remittera propositionen? Detta förslag är ju gammalt och välkänt — det fanns med i länsberedningens betänkande i form av en reservation. Det har alltså redan varit ute på remiss till alla de institutioner och myndigheter som Hilding Johansson ville skicka det på remiss till. Motiveringen för att avslå socialdemokraternas remisskrav var alltså inte tidsfaktorn, utan motiveringen var att ett remissförfarande redan hade ägt rum. Däremot skulle man med goda skäl kunna säga att den lösning som regeringen stannade för i våras aldrig varit föremål för någon remissbehandling. Länsberedningens förslag hade varit ute på remiss, men regeringen ändrade under propositionsskrivandet radikalt detta förslag. Det tycker jag att en regering skall ha rätt att göra, och vi har inte anklagat den gamla socialdemokratiska regeringen för att den inte, innan den skrev propositionen, skickade ut sina departementsfunderingar på en ny remissomgång. Vidare hade Hilding Johansson en hel del funderingar över vilken statsrättslig status länsstyrelsen kommer att få sedan detta förslag har genomförts. Den ändras ju inte! På vad sätt skulle den ändras av att landstingen i stället för att utse hälften utser samtliga förtroendevalda i lekmannastyrelsen? Vi har på länsplanet många exempel på att landstingen utser en del av ledamöterna i statliga organ. Vad är det för märkligt med det? Jag skall avslutningsvis något beröra de båda andra motioner som varit föremål för utskottets handläggning. Vänsterpartiet kommunisterna berör i sin motion endast en detalj, något som jag uppfattar som att vpk i övrigt stöder propositionen. Detaljen gäller att vpk inte vill att länsstyrelseinstruktionen skall betona vikten av att landstingen i länsstyrelserna sätter in representanter med erfarenhet från såväl arbetsmarknad som näringsliv — vpk vill inte att näringsidkare skall kunna komma i fråga. Man finner detta av någon outgrundlig anledning ”stötande”, som det står i motionen. Utskottet har enhälligt varit av en annan mening, och jag har tidigare understrukit att jag anser det vara viktigt att man får en i olika avseenden så bred representation som möjligt. Herr Ollén m.fl. moderater anser i en motion, som likaledes avstyrks av ett enhälligt utskott, att suppleanterna i länsstyrelsen skall kallas till och ges full närvarorätt vid länsstyrelsens sammanträden. Utskottet avstyrker motionen med hänvisning till vad som anförts i utskottets be 17 tänkande nr 11, som vi nyss har behandlat och där utskottet mera allmänt tar upp frågan om suppleanternas närvarorätt. Eftersom praxis varierar mellan olika styrelseorgan har utskottet ansett att den här frågan i dess helhet bör övervägas i ett sammanhang. Utöver vad som sägs i utskottets betänkande nr 11 kan man kanske, när det gäller den fråga som aktualiseras i denna moderatmotion, tillägga att antalet ledamöter i länsstyrelsen nu ökar från 11 till 15. Det blir således en ganska stor församling. Om alla suppleanter kallades och även hörsammade kallelsen skulle det totalt bli 29 personer, och det är kanske i ohanterligaste laget för arbetande styrelse.

Herr talman! Nej, herr Hilding Johansson, jag har inte sagt att det är onödigt att ta kontakt med de stora intresseorganisationerna. Jag tycker det är självklart att statliga utredningsförslag och liknande remitteras till myndigheter och organisationer av olika slag. Det är viktigt att få fram synpunkter och ståndpunkter. Men poängen i det jag sade var att det här förslaget, som läggs fram i propositionen och som riksdagen har att behandla, har varit ute på en remissomgång. De ståndpunkter som kunde finnas var alltså i och för sig väl kända. Vad skulle det då vara för mening i att besvära en rad remissinstanser med en omgång till? Jag tog mig friheten påpeka att det regeringsförslag som drevs igenom i våras inte hade varit ute på remiss. Jag skulle gärna vilja fråga Hilding Johansson: Hur kan det komma sig, om det nu är så viktigt att förändringar av detta slag går ut på remiss? Varför skickade inte socialdemokraterna ut sitt eget förslag i våras på remiss? Hilding Johansson vidhåller att länsstyrelsen blir ett konstitutionellt missfoster. Jag har inte förstått orsaken härtill. Länsstyrelsen har sina funktioner angivna i länsstyrelseinstruktionen och på annat sätt. Den har sin statsrättsliga status genom inordningen i det statliga förvaltningssystemet, anslagssystemet osv. På vilket sätt förändras länsstyrelsens statsrättsliga status av den omständigheten att landstingen i stället för att utse hälften av länsstyrelsens ledamöter övergår till att utse samtliga? Den frågan återstår för Hilding Johansson att besvara. När det gäller intresserepresentationen — det framgår också av propositionen — blir det ingen sådan direkt förslagsrätt som gällde enligt den ordning som genomdrevs i våras. Detta har vi inte heller försökt att dölja. Men det innebär inte att de intressen som organisationer av olika slag har att företräda inte kommer att bli representerade. Hilding Johansson och andra socialdemokrater försöker ibland konstruera vattentäta skott mellan politiska partier och organisationer av olika slag. De politiska partierna och politikerna är väl inga förstenade isolat i samhället, får jag hoppas. Såsom politiker spelar vi många roller och är med i olika organisationer. Det förekommer alltså en ständig samverkan över hela samhällsfältet.

Herr talman! Ett konstitutionellt missfoster uppkommer således när man överskrider ett visst antal kommunutsedda eller landstingsutsedda i ett statligt organ. Jag skulle vilja fråga Hilding Johansson: Hur var det t.ex. med valnämnden före 1972 års reform, där kommunerna utsåg samtliga utom ordföranden? Valnämnden betraktades i litteraturen som ett statligt organ. Ingen sade att valnämnden var ett konstitutionellt missfoster. Det avgörande var naturligtvis de uppgifter som vederbörande organ hade att sköta och det ansvarsförhållande som fanns. Hilding Johansson tillvitar mig att jag sagt att socialdemokraterna i utskottet begärt att propositionen skulle remitteras till ett enormt antal remissinstanser. Det hoppas jag verkligen att jag inte sade. Jag har heller inget minne av det. När det gäller matematiken tror jag att vi bör kunna bli överens, åtminstone på den här punkten. Vad jag sade var att de remissinstanser som Hilding Johansson ville höra redan hade blivit hörda.

Det är en fråga som jag tycker är berättigad att ställa med hänsyn till många av de märkliga resonemang som har förts här i dag om politisk demokrati och organisationsdemokrati.

Herr talman! Det har länge funnits en strävan från de borgerliga partiernas sida att skapa en levande länsdemokrati, och i regeringsdeklarationen har förutskickats att initiativ är att vänta av den nya regeringen på detta område. Men det kommer med all säkerhet att ta tid innan vi har hunnit få några nya konkreta förslag på det här området och innan en mera utvecklad länsdemokrati har hunnit genomföras. Det innebär att under de närmaste åren kommer fortfarande en lång rad viktiga uppgifter att åvila de statliga länsstyrelserna. Det är då naturligt att invånarna i länen ges goda möjligheter att påverka sammansättningen av länsstyrelsernas förtroendemannastyrelser. Hittills har regeringen haft möjlighet att ge länsstyrelserna en sådan sammansättning att de inte har avspeglat de partipolitiska förhållandena i resp. län. Den föregående regeringen har också utnyttjat denna möjlighet så att vi ännu en tid, till årsskiftet, kommer att i samtliga län ha länsstyrelser med socialdemokratisk majoritet — detta, herr talman, alldeles oberoende av landstingens partipolitiska sammansättning. Det är självklart att en sådan ordning har upprört många människor, och givet är att den ordningen har lett till starka krav på en förändring. Detta är också vad vi har att ta ställning till i dag. Propositionen föreslår att samtliga ledamöter skall väljas av landstinget med undantag av landshövdingen. Jämfört med dagsläget innebär den nya ordningen att de av regeringen utsedda ledamöterna försvinner. Mot detta kan anföras, vilket också har gjorts här i dag, att möjligheten att låta särskilda grupper, t.ex. arbetsmarknadens parter, bli representerade i förtroendemannastyrelsen då minskar eller försvinner. Man får emellertid förutsätta att de nominerande organen tar hänsyn till detta och ser till att så skilda grenar som möjligt av länets verksamhet blir representerade. Självfallet är det också angeläget att länsstyrelsen i framtiden, innan beslut fattas i frågor som berör vitala intressen hos arbetsmarknadens organisationer, låter dessa organisationer på lämpligt sätt komma till tals. Här har i dag något diskuterats TCO:s uppvaktning i utskottet. Låt mig då peka på att vad TCO i det sammanhanget krävde var att bli representerad med full rösträtt i länsstyrelserna. Det ställdes en fråga till TCO-representanterna om de kunde tänka sig att bli representerade i länsstyrelserna utan rösträtt. På det sättet skulle de inte kunna snedvrida den partipolitiska balansen i vissa fall men ändå ha möjlighet att göra sin stämma hörd och framföra sina synpunkter — vilket såvitt jag förstår borde ha varit det väsentliga ur TCO:s synpunkt. Det meddelades emellertid att man inte, som det uttrycktes, ville ha några ”andra klassens” ledamöter i länsstyrelserna, och man förutsatte att om man skulle vara med, så skulle det vara med full rösträtt. Detta kunde i vissa situationer leda till att den partipolitiska balansen, som den avspeglas i landstingen, skulle komma att förryckas. Jag tror att synpunkterna och förslagen från arbetsmarknadens parter i framtiden ändå kommer att beaktas på ett tillbörligt sätt. Herr talman! Från de borgerliga partierna förelåg i våras en reservation till konstitutionsutskottets betänkande med i princip samma förslag som nu återkommer i propositionen 1976/77:19. Jag känner inget behov — möjligen skiljer jag mig därvidlag från vissa andra ledamöter i kammaren — att här upprepa alla de goda argument som då framfördes från borgerligt håll. De finns i kammarens protokoll; det är sannerligen ingen ny fråga som vi nu diskuterar. Och innan vi i våras beslöt i ärendet hade olika organ möjligheter att ge sin syn på frågorna. Jag hade tillfälle att som moderat reservant utveckla mitt partis syn på de här frågorna, och jag skall inte nu upprepa alla de argument som då framfördes.

Herr talman! Det finns en konsekvent linje i den svenska regionstyrelsens utveckling under de senaste 150 åren, och det är utvecklingen från statsmakt till folkmakt. Under flera decennier från 1825 och framåt drevs en liberal opinionsbildning för ett vidgat folkligt inflytande ute i länen. Ett sådant inflytande fick vi också genom 1862 års kommunalreformer, men det var länge ett inflytande under förmynderskap. Länsstyrelsen höll uppsikt över de nya landstingen, och när de folkvalda möttes var det Konungens befallningshavande som höll i klubban. Den ordningen har upphört, och nu är landstingen herrar i eget hus. För några år sedan fick vi också ett folkligt inflytande i länsstyrelserna, när landshövdingens ensamvälde ersattes av en lekmannastyrelse med regional förankring. Det har hitintills varit en styrelse utsedd av regeringen. Med dagens reform tar vi ytterligare ett steg i riktning mot länsdemokrati. Landstingen kommer nu att få tillsätta samtliga ledamöter i länsstyrelserna utom ordföranden, och därmed kommer den politiska opinionen i länen att avspeglas bättre i länsstyrelsernas beslut. Förändringen blir inte så stor i praktiken, eftersom det redan i våras beslöts att tio av de fjorton ledamöterna skulle nomineras av de politiska partierna. Men nu blir det landstingen som väljer ledamöterna i länsstyrelsen, och det är en viktig principiell nyhet. Oppositionen går emot den här reformen. Liksom 1800-talets konservativa slog vakt om överhetens inflytande i länen varnar dagens socialdemokrater för vad som kommer att hända om inte regeringen får behålla sin utnämningsmakt. Och det är alla möjliga farhågor som vädras. Framför allt tror man att landstingen kommer att välja fel människor till länsstyrelserna. Det kommer inte att bli tillräckligt med företrädare för primärkommunerna, säger man. Det kommer inte att finnas ledamöter med erfarenheter av arbetsmarknaden. Det kommer inte att väljas representanter som har kunskap om näringslivets problem. Kort sagt, landstingen kommer inte att inse sitt ansvar att göra länsstyrelsen allsidig och representativ. Detta är de gamla invändningarna mot maktspridning, demokratisering och decentralisering. Man menar att regeringen är klokare än landstingen. De där uppe vet bättre än de där nere. Med den inställningen har man länge bromsat den länsdemokratiska utvecklingen. Men nu är det en ny majoritet och en ny regering, som har förtroende för folkvalda organ och som vill ge ökat inflytande åt regionala och lokala opinioner. Därmed måste överheten få vika, på område efter område. Det blir mindre av centralstyrning i samhället. Skall vi komma längre med länsdemokratin måste vi givetvis se över hela det regionala komplexet. I längden kan det knappast vara rimligt att ha två regionala organ som utses på ungefär samma sätt, länsstyrelsen och landstingets förvaltningsutskott. Det är också mycket sannolikt att uppgifter som nu sköts på regional nivå kan föras ner till kommunerna. Principen om en statlig övervakning av kommunerna genom länsstyrelsen är ett arv från en tid då kommunerna var mycket små och deras självstyrelse var en ren självförvaltning, utan anställda tjänstemän. I dag har vi en helt annan kompetens på den primärkommunala nivån, och då borde också en del bevakningsfunktioner på länsnivån gå att undvara. Dagens reform är ett litet steg, men ett steg i rätt riktning. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan. Jag vill också gå in något på de invändningar som rests från socialdemokratisk sida. Den första invändningen är att regeringen går för raskt fram. En ny ordning för länsstyrelserna etablerades så sent som i våras, och därför skall man inte redan nu börja ändra på systemet igen. Enligt de traditioner som råder inom lagstiftningen skall man avvakta erfarenheterna av de nya reglerna innan man vidtar förändringar, heter det i den socialdemokratiska motionen. Jag kan hålla med om att det argumentet har en viss tyngd när en lagändring redan har trätt i kraft. Då kan det vålla förvirring att alltför snabbt komma med nya signaler. Men i det här fallet är det fråga om regler som ännu inte har hunnit tillämpas utan skulle ha trätt i kraft först vid årsskiftet. Under sådana omständigheter kan det inte vålla någon större olägenhet att göra en förändring, när folket i val har uttalat sig för en annan politik. Den andra invändningen gäller att det är ett avsteg från etablerad praxis att inte låta företrädare för arbetsmarknadsorganisationerna nominera ledamöter i styrelserna för statliga myndigheter. Detta är ju en lätt överdrift —- det förhåller sig verkligen inte så att vi har lekmannastyrelser med företrädare för arbetsmarknadens parter i alla statliga styrelser. Vi har det på en del håll, i fackorgan där man har ansett det viktigt att tillföra arbetet de kunskaper och erfarenheter som finns hos organisationerna. Då det gäller många andra organ anser man antingen att den här sakkunskapen inte är så nödvändig eller också att den finns representerad på annat sätt. I beslutande organ — fullmäktige, landsting, riksdag, regering — har vi ju inga speciella företrädare för organisationerna, men det innebär verkligen inte att man där saknar kontakter med näringsliv och arbetsmarknad. Frågan är då om man skall jämföra länsstyrelserna med specialiserade förvaltningsorgan, typ skolöverstyrelsen, eller med sådana mer allmänna organ som riksdag och regering. Jag medger gärna att det finns utrymme för flera svar på den frågan. Men det är inte orimligt att se länsstyrelsen som ett slags länsregering med mycket breda uppgifter. I linje med det synsättet är det helt naturligt att vi låter ledamöterna utses av de valda organen i länen, landstingen. Risken för att väsentliga erfarenhetsfält skulle bli orepresenterade med en sådan ordning är verkligen inte överhängande. Landstingen är ju inte precis renons på löntagare och företagare, och jag förstår faktiskt inte hur de skall kunna bära sig åt för att välja länsstyrelser utan kontakter med arbetsmarknadens organisationer. I det här genomorganiserade samhället råder det ingen brist på sådana kontakter. Därför är det naturligtvis nonsens när förslaget sägs vara en utmaning mot organisationerna. Försvaret för näringslivets organisationer är f. ö. värt att observera. Det är såvitt jag vet första gången som socialdemokraterna anklagar den nya regeringen för att vara fientlig mot Sveriges industriförbund och Svenska arbetsgivareföreningen. Under valrörelsen lät det något annorlunda —- men nu tar den nya oppositionen näringslivets organisationer under sina vingars beskydd. Den tredje socialdemokratiska invändningen, slutligen, gäller den förmenta sammanblandning mellan statliga och kommunala organ som skulle uppstå genom den här ordningen. Det måste, skriver man, ”te sig främmande att ett kommunalt organ utser 14 av länsstyrelsens 15 ledamöter”. Så främmande är det väl inte. Under mer än hundra år utsåg samma kommunala organ, dvs. landstingen, alla ledamöterna i ett så utpräglat statligt organ som första kammaren, och den ordningen försvarades in i det längsta av socialdemokraterna. Man utvecklade t.o.m. i den sista försvarsstriden en ideologi om att det just var detta ”kommunala samband” som var kittet i svensk demokrati. Nu har man vänt på klacken och klagar över sammanblandning och oklara ansvarsförhållanden mellan stat och kommun.

Herr talman! Den regionala samhällsförvaltningen var föremål för behandling i riksdagen för ett halvår sedan. Även förtroendemannastyrelsen i länsstyrelsen behandlades då. Denna fråga, som nu kommer igen, är en delfråga i sammanhanget. Från vänsterpartiet kommunisterna anförde vi då att planeringen inte kan ses isolerad från samhällets ekonomiska struktur. Frågan gäller om planeringen skall anpassas till den kapitalistiska ekonomins principer eller om det skall vara en styrande planering. Enligt vår mening måste man om man vill uppnå en regional och social utjämning ha en sammanhållen, medveten samhällsplanering. Marknadsekonomin med dess koncentrationsoch utslagningstendenser talar inte för länsfederalism. De som bortser från dessa faktiska förhållanden tecknar skenlösningar för planeringsfrågorna. De ekonomiska realiteterna talar alltså för en statlig förvaltning på länsplanet av planeringsfrågorna. Däremot är det angeläget att den lokala väljaropinionen tillvaratas och kan göra sig gällande. Här är självklart landstingen en viktig faktor. Diskussionen har rört sig om vem som skall nominera eller utse förtroendemannastyrelsen i länsstyrelsen. En modell med tredelad representation från landsting, primärkommuner och korporationer stod länge till debatt. Mot denna modell ställdes en annan där landstingen ensamma skulle utse ledamöterna, vilket måste anses vara bättre. Regeringens förslag tidigare i år frångick den tredelade representationen och förordade i stället att de politiska partierna skulle nominera i förhållande till sin styrka i länet. Vi godtog från vänsterpartiet kommunisterna detta förslag med den viktiga koppling till landstingen som också förekom. Vi tillmätte det stor betydelse att landstingen förutsattes bli fora för regionalpolitiska debatter och att landstings och kommuners beslutande församlingar regelmässigt bör få yttra sig över frågor som länsprogram, fysisk riksplanering och liknande. Dessa enligt vår mening betydelsefulla kopplingar till landsting och kommuner bortsåg de borgerliga ledamöterna i konstitutionsutskottet från då, och de såg som enda utväg att landstingen utser styrelsen för ait få inflytande över den statliga länsförvaltningen. Detsamma gäller den borgerliga regeringens förslag som nu står till avgörande. Att det fortfarande är fråga om en statlig länsförvaltning fastslår kommunministern i sin proposition. Även borgerliga tidningar har, som herr Johansson i Trollhättan redan påpekat, upptäckt ihåligheten i regeringens förslag. Högertidningen Östgöta Correspondentens ledare var rubricerad ”Illa genomtänkt”, och skribenten hoppades att riksdagen skall avslå förslaget. När vi diskuterade dessa frågor i riksdagen förra gången anfördes från borgerligt håll att det är förståeligt att man från socialistiska grunduppfattningar vill ha en möjlighet att centralt styra så mycket som möjligt. Nu har tydligen den ståndpunkten spritt sig även till borgerliga tidningars redaktioner. Är det möjligen sådant som brukar kallas smygsocialisering på borgerligt håll? På en punkt krävde vpk ändring i den socialdemokratiska regeringens förslag i april i år. Det gällde den föreslagna ordningen att det privata näringslivet skulle nominera två ledamöter till länsstyrelsen. Man föreslog nämligen att fyra ledamöter skulle ha erfarenhet från länets näringsliv och arbetsmarknad. Av dessa skulle två företräda erfarenheter från företagarsidan och två erfarenheter från arbetstagarsidan. Vi fann det stötande att privatkapitalet skall ha ett slags med löntagarna paritetisk representantion. Kapitalägarna ges på det sättet en orimlig överrepresentation. Några storföretag i ett län får samma ställning som tiotusentals lönarbetare och tjänstemän. Jag vill betona att vi inte alls ser något fel i att arbetare och tjänstemän får särskild representation. De grupperna blir vanligen underrepresenterade i alla sammanhang. Därför krävde vi endast att företagarrepresentanterna skulle ersättas med partirepresentanter, medan de anställdas organisationer skulle ges särskild representation. I propositionen 1976/77:19 finns samma förmån för privatkapitalet inbyggd. Kommunministern diskuterar vikten av att vissa erfarenheter blir företrädda i länsstyrelsen. När man samtidigt hävdar att det är landstingen som skall utse samtliga ledamöter motsvarande de politiska partiernas styrka, går det inte ihop med en direkt kvotering. Därför förordas att en erinran tas in i länsstyrelseinstruktionen om vikten av att vissa erfarenheter blir företrädda. Vi motsätter oss speciell representation för privatkapitalet, oavsett vilken form denna ges. Att vi endast tagit upp frågan om näringslivsrepresentation i vår motion tolkade herr Fiskesjö som belägg för att vi i övrigt skulle godta propositionen. Vad jag här anfört bör ha tagit herr Fiskesjö ur den villfarelsen. Det är f. ö. ingen obetydlig detalj om privatkapitalet skall tillförsäkras en särskild ställning i valet av länsstyrelse. Frågan blir faktiskt mer betydelsefull mot bakgrunden av den borgerliga regeringens förslag, där det påstås att landstingen utser alla ledamöterna motsvarande partiernas styrkeförhållande. Med en lätt fnysning noterade herr Fiskesjö att vi från vpk fann förslaget stötande. Jag vill fråga herr Fiskesjö om han inte har förstått vari det enligt vår mening stötande ligger i att tillförsäkra privatkapitalet en paritetisk ställning i förhållande till lönarbetarna. Eller har herr Fiskesjö förstått det men har en annan uppfattning? Det kan vara bra att få veta det. Vi vidhåller uppfattningen att det är stötande och helt omotiverat att ge privatkapitalet en representation i paritet med arbetare och tjänstemän. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till motionen 16.
Herr talman! Bara några ord till herr Berndtson! Jag tycker helt allmänt att det vore ganska egendomligt om man från möjligheten till representation i länsstyrelsen skulle utesluta en viss bestämd yrkeskategori. Hur skall man över huvud taget kunna effektuera en sådan beställning från riksdagens sida, om riksdagen mot all förmodan skulle följa herr Berndtsons förslag? Skulle man då granska varje individ särskilt för att se om han uppfyller de kvalifikationskrav som herr Berndtson menar att man skall uppställa?
Herr talman! Här försöker man dels hävda att länsstyrelserna utser styrelsen och att denna skall återspegla de politiska partiernas styrka, dels anvisa vilka partsintressen som skall finnas med. Då var det, herr Fiskesjö, faktiskt ärligare när den socialdemokratiska regeringen föreslog att tio ledamöter skulle nomineras av partierna och fyra av näringslivets parter. Nu låtsas den nuvarande regeringen att det är landstingen som totalt utser dem men anvisar ändå vissa personer som bör komma i fråga. Jag anser att det förhåller sig på ett annat sätt när det gäller arbetare och tjänstemän än det gör i fråga om privatkapitalet. Dels berörs de förstnämnda i högsta grad av planeringsoch sysselsättningsfrågorna, dels är risken stor för att de blir underrepresenterade. Direktörer från det s.k. näringslivet kommer det säkert ändå att bli gott om genom de borgerliga partiernas försorg utan någon särskild anvisning. Jag vägrar, herr Fiskesjö, att godta ett paritetsförhållande mellan å ena sidan arbetare och tjänstemän och å andra sidan privatkapitalet. Det är arbetare och tjänstemän som skapar värdena när företagen hålls i gång, och det är också arbetare och tjänstemän som drabbas av arbetslöshet när företagen slår igen. Arbetare och tjänstemän tvingas ofta flytta när jobben försvinner — företagen brukar däremot flytta när utsikterna till profit är större på en annan marknad. Hur skall man här kunna tala om två likvärdiga parter? Det är en oförskämdhet mot arbetare och tjänstemän! Det är därför som vi motsätter oss särskild representation för privatkapitalet i någon form.
Herr talman! Jag vill understryka att vad som sägs i propositionen ingalunda är att kapitalägarkategorin på något speciellt sätt skall favoriseras. Rent allmänt kan man naturligtvis säga att med den sammansättning som de politiska partierna har och med den proportionella fördelning som finns mellan olika yrkeskategorier i samhället kommer det inte att vara någon risk för att löntagarsidan skulle bli underrepresenterad. Det är ju ändå på det sättet att det är löntagarna som är i majoritet inom samtliga politiska partier.

Herr talman! Den 29 maj i år diskuterades här i kammaren den regionala samhällsförvaltningen. Anledningen därtill var en av den dåvarande regeringen framlagd proposition. Den hade i sin tur baserats på länsberedningens betänkande Stat och kommun i samverkan och däröver avgivna remissyttranden. Propositionen bifölls i allt väsentligt, när det gällde val av ledamöter i styrelsen dock efter lottning. Det hade varit rimligt och lämpligt att riksdagens beslut och därefter vidtagna ändringar i länsstyrelsens instruktion fått tillämpas innan de ändrades, detta så mycket mer som i propositionen tillgodosågs ett i många sammanhang framfört borgerligt önskemål om att länsstyrelsernas ledamöter skulle väljas proportionellt i förhållande till partiernas röstetal. Det kunde visserligen diskuteras om inte länsstyrelsernas sammansättning i stället borde återspegla den parlamentariska princip som bestämmer regeringens sammansättning, men ingen har såvitt jag vet påstått att politisk proportionalitet inte skulle uppnås genom kammarens beslut den 29 maj i år. Det har anförts att val av ledamöter borde ha baserats på röstetalen i landstingsvalen i stället för på röstetalen i riksdagsvalet. Hade detta förhållande varit orsaken till de skiljaktiga uppfattningarna hade de säkert gått att sammanjämka. Orsaken till att riksdagsvalet togs till utgångspunkt var en önskan från regeringens sida att markera länsstyrelsens karaktär av statligt organ. Hade vi då valt anknytning till landstingsvalet, skulle det ha gett oss ytterligare ca 13 länsstyrelsemandat. Det var således icke partiegoistiska skäl som dikterade lösningen, utan det var en markering av länsstyrelsen som utflöde av regeringsmakten. Det är mot den bakgrund jag här redovisat ytterligt anmärkningsvärt att den borgerliga regeringen funnit det nödvändigt att i stor brådska lägga fram en ny proposition om förtroendemannastyrelsen i länsstyrelserna. Utskottsmajoriteten har inte ansett det behövligt ens att höra de båda kommunförbunden, som är särskilt berörda och som icke tidigare har fått ta ställning till ett förslag av denna innebörd. Det är sannerligen en underlig ståndpunkt av Svenska kommunförbundets vice ordförande. Trots att herr Boo i denna sin egenskap varit med om att på förbundets kongress framföra klagomål över att kommunernas intressen icke tillvaratogs av landstingen när de hade att utse fem ledamöter, anser han nu att förbundets synpunkter inte behöver inhämtas när landstingen skall utse alla 14 ledamöterna. Ej heller har herr Boo under ärendets behandling framfört någon erinran mot att primärkommunernas intressen i detta sammanhang inte har tillgodosetts i propositionen. Är inte det, herr Boo, en väl hastig anpassning från Svenska kommunförbundets vice ordförande? att landstinget utser länsstyrelsens styrelse. De politiska partierna skjuts i bakgrunden i förhållande till det beslut som riksdagen fattade den 29 maj. Ledamöterna är ansvariga inför landstinget. Om landstinget så vill kan det styra länsstyrelsens beslut. Det är en ganska fantastisk och unik konstruktion att ett kommunalt organ skall utse samtliga ledamöter i en statlig styrelse, med undantag av landshövdingen. Länsstyrelsen blir därigenom ett organ för landstinget. Men länsstyrelserna är statliga organ, och jag vill hävda att ingen modern stat kan styras på ett ändamålsenligt sätt utan att ha tillgång till regionala organ. Enligt propositionen skall inte ansvaret utkrävas av regeringen, varunder länsstyrelsen hör, utan av ett kommunalt organ. Om en regional politik skall kunna föras, är det nödvändigt att det finns ett organ som i vissa lägen kan fatta beslut. I kammardebatten den 29 maj angav både herr Boo och herr Molin att det är landstinget som skall ha sista ordet. Det betyder att de regionala beslut, som länsstyrelsen skall fatta och som till övervägande delen är styrande för kommunerna, skall fattas av en styrelse som representerar landstinget. Om inte detta innebär att man etablerar landstinget som en överkommun, undrar jag faktiskt fortfarande hur man definierar det begreppet. Regeringens föredragande har insett detta och säger därför att den omständigheten att landstinget skall utse ledamöterna i styrelsen självfallet icke innebär att länsstyrelsen förlorar karaktären av självständig statlig myndighet som lyder direkt under regeringen. Men vad betyder denna fromma förhoppning, när han sedan lägger fram ett förslag av direkt motsatt innebörd? Och vart tog den mångomtalade länsdemokratin vägen? Skall den verkligen innebära att landstingen utser ledamöter i ett självständigt statligt organ som lyder direkt under regeringen? Jag har faktiskt länge undrat vad man från borgerligt håll egentligen har menat med länsdemokrati. Skulle detta vara det man har avsett, eftersom talarna här har sagt att man nu tar första steget mot en länsdemokrati, då ber jag att vi måtte bli bevarade från fortsättningen. Det är klart att ledamöterna får en sällsynt oklar ställning. De är valda av landstinget och ansvariga inför detta, men de fattar beslut på en statlig myndighets vägnar som enligt föredraganden lyder direkt under regeringen. Från demokratisk synpunkt framstår förslaget för mig som ett ovanligt uselt förslag. Den nya regeringens ledamöter bör snarast sluta med att åka omkring och i talarstolarna slå sig för bröstet och säga att de har varit snabba med att ta det första steget på vägen mot länsdemokrati. Det kan de inte själva tro på, om de försöker sätta sig in i innebörden av det förslag som nu framläggs, och ingen annan heller som gör sammaledes. Enligt förslaget skall icke arbetstagarnas och näringslivets företrädare i fortsättningen garanteras rätten att medverka i länsstyrelsens planeringsarbete, trots att den översiktliga planeringen i särskilt hög grad berör sysselsättning och näringsliv inom länen och trots att samtliga länsstyrelser redovisat att dessa representanter tillfört styrelserna värdefulla er farenheter och kunskaper. Föredraganden har visserligen uttalat att han anser det önskvärt att erfarenheter av detta slag blir företrädda i styrelsen. Men eftersom valen av ledamöter skall kunna ske proportionellt betyder det att ledamöterna kommer att väljas som partirepresentanter. Endast om de har anslutit sig till en politisk meningsinriktning och inom denna meningsinriktning fått företräde framför annan politiskt verksam kan de räkna med att bli invalda. Det är inte förvånande att TCO i ett särskilt uttalande från sin styrelse och i en uppvaktning inför konstitutionsutskottet framfört starka betänkligheter mot förslaget. Det borde inte ha rått några delade meningar om att vid de framtida svåra regionala problem länsstyrelserna kommer att ha att brottas med det vore ytterst angeläget att de som representerar särskilda kunskaper och erfarenheter av dessa problem, och som är särskilt berörda, vore företrädda i länsstyrelsernas styrelse. Företrädare för dessa organisationer har accepterats i viktiga centrala verk och styrelser, t.ex. arbetsmarknadsstyrelsen, men skulle inte kunna få förtroendet att redovisa sina erfarenheter och synpunkter i länsstyrelsernas förtroendemannastyrelse och där få vara med och fatta beslut som berör dem i så ovanligt hög grad. Jag förstår emellertid att det är den enda möjliga konsekvensen av det även i andra avseenden felaktiga system för val av förtroendemannastyrelse som föreslagits i propositonen. Jag har tidigare uttryckt min förvåning över att denna proposition framlagts innan riksdagens beslut i maj ens har tillämpats och prövats. Förhållandet är naturligtvis det att företrädare för de borgerliga partierna i flera år har försökt framställa sig som mera länsdemokratiska än andra och nu känt sig tvungna att försöka manifestera detta genom att lägga fram förslag om att landstingen skall välja ledamöter i länsstyrelsernas styrelser. Det kan endast beklagas att vi skall få ett olämpligt system på grund härav. Det är en konstitutionell hybrid som regeringen föreslår riksdagen att anta. Jag är för egen del övertygad om att de kommunala förtroendemännen långt in i era egna led beklagar detta förhållande. Jag skall inte i dag använda tiden för att ta upp en debatt med dem som har velat föra ett resonemang om överflyttning av den översiktliga samhällsplaneringen från länsstyrelserna till landstingen. Jag tror att vi kommer att få tillfälle att göra det. Men med anledning av herr Fiskesjös inlägg frågar jag mig ändå om det är en rimlig ordning att först besluta om hur styrelsen skall se ut och sedan besluta om vilka uppgifter styrelsen i framtiden skall ha att handlägga. Det är som att köpa slips först och därefter välja kostym. När det gäller herr Björcks i Nässjö inlägg vill jag bara ta upp en punkt. Han ifrågasatte huruvida man skulle få politiskt proportionalitet om man släppte in särskilda företrädare för arbetsmarknadens organisationer. Jag har för herr Björck tidigare redovisat att vi var beredda att vid en partiledaröverenskommelse försöka klara den uppgiften. Men jag vill säga till herr Björck att om han nu eftersträvar en millimeter rättvisa på den punkten, så borde det ju även ifrågasättas om landshövdingen över huvud taget skall vara med i länsstyrelsens styrelse, för han har också ibland en politisk uppfattning, förmodar jag. Herr Tarschys gjorde en jämförelse med riksdagen och sade, om jag nu minns rätt, att i mer än hundra år valde landstingen ledamöter till riksdagen. Det ansågs alldeles särskilt bra, och varför skulle då inte landstingen kunna välja ledamöter till länsstyrelsernas styrelser? Det finns väldigt många synpunkter på skillnaden mellan politiska organ och förvaltningsorgan, men jag vill till herr Tarschys säga, att det var väl ändå aldrig på tal att landstingen skulle välja riksdagens samtliga ledamöter — det hade ju varit parallellen i så fall. Herr Tarschys resonemang talar ju för den nuvarande ordningen, där landstingen väljer hälften av ledamöterna i länsstyrelserna. Landstingen valde aldrig hälften av riksdagens ledamöter. Jag tycker inte att det är en adekvat jämförelse som herr Tarschys gör här. Till sist till herr Fiskesjö. Han sade att han ville göra en test, och jag uppfattade hans fråga så här: Om man skulle flytta över uppgiften - jag förmodar att han menar den översiktliga planeringen — från de statliga organen länsstyrelserna till landstingen, skulle då socialdemokraterna kräva att intresseorganisationerna skulle få vara med och ha beslutanderätt i de landstingskommunala organen? Jag tror att herr Fiskesjö bör vänta med att ställa den frågan tills herr Fiskesjö är beredd att tala om hur både länsstyrelserna och landstingen i ett sådant sammanhang skall organiseras. Jag tror att det vore klokt om man talade litet mindre om den kommande länsdemokratin. Jag är övertygad om att när den borgerliga regeringen skall leva upp till sin regeringsdeklaration om att göra denna omflyttning av översiktliga uppgifter kommer den att möta alldeles påtagliga svårigheter. Det skulle inte förvåna mig om regeringen då önskade att den hade tagit det litet försiktigare i portföret, för det är ju så — det vill jag betona — att 200 av landets 277 kommuner har avstyrkt en överflyning av dessa arbetsuppgifter från länsstyrelserna till landstingen. Endast 34 kommuner har tillstyrkt och resten har avstått från att ta ställning. Det går inte att hänvisa till att det är socialdemokratiska kommuner som avstyrkt, för vid den tidpunkten fanns det 127 borgerliga kommuner och 117 socialdemokratiska. I de återstående kommunerna var majoritetsställningen oklar med hänsyn till småpartier och annat. Det finns inte gehör i primärkommunerna för det resonemang som ni för här, och det är naturligtvis därför att kommunerna har insett att det arbete ni håller på med innebär i realiteten att man etablerar landstingen som överkommuner över primärkommunerna. Herr talman!
Herr talman! Några kommentarer till herr Gustafssons i Ronneby inlägg. För att börja med den sista frågan vill jag påpeka att herr Gustafsson tidigare i sitt inlägg sade att vi i denna fråga inte velat höra kommunerna och Kommunförbundet. I slutet av sitt inlägg redovisade han vilka ståndpunkter kommunerna och Kommunförbundet intagit. Därmed har han ju till yttermera visso själv bevisat att dessa remissorgan redan på ett tidigt stadium blivit hörda. När det gäller utfallet av remissvaren från kommunerna får man hålla i minnet att i det förslag som regeringen lämnade på remiss, dvs. länsberedningens förslag, fanns en särskild konstruktion som var avsedd att ge kommunerna en direkt representation i länsstyrelserna, och det har naturligtvis tilltalat en del kommuner. Men den konstruktionen tog regeringen bort i sitt slutliga förslag. På testfrågan som jag ställde fick jag inget klart svar. Ytterligare en sak. Herr Gustafsson fortsatte på det av herr Johansson i Trollhättan inledda resonemanget om att den nya länsstyrelsen skulle bli, inte ett konstitutionellt missfoster som herr Johansson i Trollhättan behagade kalla det, utan en konstitutionell hybrid. Då kan jag kanske få ställa ännu en testfråga mera konkret: Anser Hans Gustafsson att taxeringsnämnd och trafiknämnd är statliga organ? Om så är fallet, är dessa organ att betrakta som dels konstitutionella missfoster, dels konstitutionella hybrider?

Herr talman! Vad jag sade om första kammaren, herr Gustafsson i Ronneby var att socialdemokraterna länge försvarade tvåkammarsystemet med att det var en fördel att ett kommunalt organ, nämligen landstinget, valde representanter till ett statligt organ, nämligen första kammaren. Nu säger man att det finns en stor fara för sammanblandning om man inför en liknande ordning för landsting och länsstyrelse. Man har alltså svängt på klacken när det gäller det kommunala sambandet. När det gäller de konstitutionella hybriderna måste man väl ändå konstatera att hela det svenska författningssystemet bygger på hybrider. Hybriden är högsta författningstradition i Sverige. Vi har ofta korsat olika konstitutionella principer. Därvidlag är det aktuella förslaget ingen nyhet. Det är litet egendomligt att höra på den socialdemokratiska argumentationen om brådska. Nu sägs det i fråga efter fråga att den nya regeringen har för bråttom med olika saker. I en rad andra frågor är regeringen enligt socialdemokraterna alltför passiv och slö. Antingen går det för fort eller också går det för långsamt. Det finns, herr talman, en liten engelsk barnkammarramsa som lyder så här: There is no pleasing them little white rabbits — det är inte så lätt att tillfredsställa de små vita kaninerna.
Herr talman! Herr Fiskesjö sade att jag hade påstått att man inte ville höra kommunerna när det gällde frågan om länsstyrelsernas sammansättning men att jag samtidigt redovisat att 200 kommuner hade avstyrkt. Jag tror att herr Fiskesjö här omedvetet gjort en sammanblandning. Vad jag uttalade mig om när det gällde de 200 kommunerna var kommunernas inställning till att överflytta den översiktliga planeringen. Vad jag yttrade i det andra fallet gällde länsstyrelsens sammansättning. Dessutom, herr Fiskesjö, sade jag inte att man inte velat höra kommunerna — jag riktade kritik mot att man inte velat höra Kommunförbundet i det nya läge som uppstått. Jag förstår förvirringen i den här diskussionen när nu herr Fiskesjö gjort en jämförelse mellan taxeringsnämnderna och länsstyrelserna; han anser tydligen att det är adekvat att jämföra taxeringsnämnder och vad det nu var — jag uppfattade inte det andra — med länsstyrelser. Jag tycker att hans fråga på den punkten givit sitt eget svar. Herr Tarschys säger att socialdemokraterna svängt på klacken sedan vi diskuterade frågan om landstingens val av ledamöter till riksdagen. Inte alls! Socialdemokraterna har i en lång rad beslut genomfört att landstingen är med och utser ledamöter i statliga organ. Dem behöver jag inte räkna upp — det känner herr Tarschys till. Skillnaden är att ni vill att hela organet skall utses av landstinget. Jag skulle gärna vilja att herr Tarschys svarade på om det är en rimlig princip. Inför vilket organ är länstyrelsens ledamöter enligt propositionens förslag ansvariga? Är de ansvariga inför landstinget som har utsett dem, eller är de ansvariga inför regeringen, såsom föredraganden säger i propositionen? Vem utkräver ansvar här? Jag skulle vara tacksam om herr Tarschys ville svara på det.

Här har socialdemokraterna — först Hilding Johansson och sedan Hans Gustafsson — sagt att propositionens förslag är helt oacceptabelt, att förslaget är ett konstitutionellt missfoster, osv. Men om man menar det på denna punkt måste man mena det även beträffande andra statliga organ som är sammansatta enligt samma princip. Vad gäller remissbehandlingen hade väl, herr Gustafsson i Ronneby, remissinstanserna att yttra sig om länsberedningens förslag i dess olika delar och inte bara om den långsiktiga målsättningen — länsdemokrati eller inte länsdemokrati. I sitt första anförande sade Hans Gustafsson att han tyckte det var en egendomlig ordning att vi nu tog upp frågan om länsstyrelserna i stället för att göra den stora satsningen på länsdemokratin. Det kan jag medge att det är, men vem beror det på att det har blivit på det sättet? Inte beror det på oss. Vi ville omedelbart när länsdemokratiutredningen kom 1968 göra en helhjärtad satsning på den länsdemokratiska modellen. Om vi den gången hade fått socialdemokraterna med på den inriktningen hade hela frågan om den regionala självstyrelsens organisation varit i ett totalt annat läge nu.

Herr talman! Ett konkret svar på herr Gustafssons i Ronneby fråga: Ledamöterna i länsstyrelserna blir naturligtvis ansvariga inför landstingen, som har valt dem. Men de är också skyldiga att följa lagar och förordningar.
Herr talman! Ansvarsfrågan blir inte klarare efter herr Tarschys senaste inlägg. Herr Fiskesjö återkommer till jämförelsen med taxeringsnämnderna. Är herr Fiskesjö säker på att taxeringsnämnden är ett statligt organ? Det är nämligen inte jag. Det har tidigare redovisats att taxeringsnämnderna är en mellanform. De är både statliga och kommunala organ. Men jag tycker att hela den frågeställningen är ointressant när vi diskuterar ett viktigt regionalt organ. Sedan säger herr Fiskesjö: Inte beror det på oss att vi har tvingats gå denna väg. Vilken olycka hade hänt om vi hade tillämpat det beslut som togs den 25 maj om val till länsstyrelser? Vad hade det varit för fel med att det beslutet fått gälla den här perioden, eftersom ni tänker komma med ett förslag till länsdemokrati? Historieskrivningen är f. ö. felaktig. Era representanter i länsberedningen har inte fört fram något förslag. De har haft möjligheter att göra det — de har fått all den hjälp de behövt ha för att föra fram sina länsdemokratialternativ. Men den ledamot som representerade centern i den utredningen var tillräckligt klok för att begripa att det var omöjligt att göra det. Därför lade han inget förslag utan sade i stället att det som nu föreslogs var en etapp på vägen mot en lösning. Det var mycket klokt och taktiskt.

Herr talman! Jag vill särskilt uppehålla mig något vid partiernas roll i den fråga vi nu diskuterar. Förslaget om länsstyrelsens sammansättning har under de senaste två åren diskuterats livligt. Länsberedningens betänkande Stat och kommun i samverkan hade ett förslag om vilket meningarna bland remissinstanserna var mycket delade — det har också tidigare diskuterats här. Bland remissinstanserna fanns de som föreslog att samtliga ledamöter skulle Jag vill återvända till propositionen 1975/76:168.

Skillnaden är att vi här drar olika slutsatser. Socialdemokraterna är inte beredda att fullt ut tillgodose dessa principer. Man stannar vid att pariterna får nominera 10 av de 14 ledamöterna i den nya länsstyrelsen. Regeringens förslag i proposition 1976/77:19 innebär att partierna nu får ta sitt fulla ansvar. Föredragande statsrådet säger: ”Länsstyrelserna har många uppgifter som är av stor betydelse för länets invånare. Jag anser därför att det är angeläget att invånarna bättre än f. n. kan utöva inflytande på förtroendemannastyrelsens sammansättning.” Detta är alltså ett ansvar som vi är beredda att ge de politiska partierna. Sättet att utse länsstyrelse skiljer sig i detta avseende inte från de val som partierna har att förrätta i övrigt. Partierna har i detta fall liksom i andra sammanhang att ta till vara skilda intressen. Man har att ta hänsyn till sammansättningen ur exempelvis yrkessynpunkt, ålderssynpunkt och geografisk synpunkt. Dessa krav ställs alltid på de politiska partierna i samband med nomineringar till beslutande församlingar och till nämnder och styrelser i övrigt. Därför finner vi det naturligt att landstinget förrättar dessa val. Jag har litet svårt att förstå vad Hans Gustafsson sade om särställning och ansvarsförhållanden. Vilken ställning har de nuvarande fem landstingsvalda ledamöterna i länsstyrelsen haft? Det finns andra exempel från statliga länsorgan — länsskolnämnderna och lantbruksnämnderna, för att nämna ett par. Har ledamöterna i dessa nämnder intagit någon särställning, där = ansvarsförhållandena inte varit = utklarade? Länsvägnämnderna är ett annat exempel på organ där landstingen väljer samtliga ledamöter. Den slutsatsen man här kan dra är att det enda som skiljer är det antal ledamöter som landstingen utser, inte art de utser ledamöter. Just det förhållandet att landstingen utser samtliga ledamöter skulle alltså medföra problem med ansvarsfördelningen och ge ledamöterna en särställning. Eftersom det mesta redan sagts i denna debatt skall jag nu avslutningsvis bara säga några ord om länsdemokratifrågan och om det fortsatta arbetet med denna. Den liknelse som Hans Gustafsson gjorde med att man tar slipsen först och kostymen sedan äger i så fall samma tillämpning på det beslut som riksdagen fattade i våras. Det är här fråga om att gå vidare med arbetet på länsdemokratin. Jag vill understryka att det beslut som riksdagen kommer att fatta i dag betraktar vi bara som ett steg på vägen mot en verklig länsdemokrati.

Herr talman! Eftersom jag själv har suttit som ledamot i länsstyrelsens lekmannastyrelse alltsedan starten, så vill jag — trots att jag varken är motionär eller ledamot av utskottet — lägga några principiella synpunkter på detta, som jag tycker, mycket ogenomtänkta förslag som regeringen nu presenterar. Att det är ogenomtänkt på många punkter tycker jag både herr Johansson i Trollhättan och herr Gustafsson i Ronneby på ett förnämligt och ingående sätt har redogjort för. Jag nämnde att jag varken är motionär eller ledamot i utskottet. Med den arbetsbelastning vi har varit vana vid tidigare har det naturligtvis inte varit så vanligt att man tagit till orda under dessa förutsättningar. Men om det är något som denna kammare nu för tiden har gott om så är det just tid, och då kan man ta sig denna lilla frihet. Det är viktigt att man först ser den här frågan från principiella utgångspunkter. Vilken roll spelar länsstyrelsen i samhället och vad har landstinget för uppgifter? Man kan då konstatera att det finns vissa samsamhällsuppgifter som är av den arten att man inte utan vidare kan låta de enskilda länen bestämma målet och ambitionsnivån för verksamheten. Det gäller t.ex. sysselsättningen, där det måste vara ett centralt politiskt mål att vi skall kunna skapa arbete åt alla. Men med de uttalanden som gjorts av enskilda statsråd av typ ”företagen skall ta sitt sociala ansvar för sysselsättningen”, så kan man tvivla på att regeringens främsta ambition f.n. verkligen är att skapa arbete åt alla. Det förslag vi nu behandlar tycker jag pekar i den riktningen. Men har man nu målsättningen arbete åt alla, då måste den gälla för alla delar av riket och tolkas på ungefär samma sätt oavsett vad enskilda länsorgan kan ha för uppfattningar. Därav följer att det politiska ansvaret för verksamheten måste ligga centralt hos regering och riksdag. De kan inte utan vidare överlåta det ansvaret till de enskilda länen. För vad händer om ett län har andra uppfattningar än regeringen när det gäller sysselsättningspolitiken? Kan regeringen stillatigande acceptera det och dessutom ta på sig det politiska ansvaret för den förda sysselsättningspolitiken? Knappast. De politiskt ansvariga centrala instanserna måste ha möjlighet att påverka de organ som regionalt ombesörjer det politiska jobbet. Så är det nu och så borde det vara framöver. Regeringen måste kunna lita på att det organ som skall svara för information till regeringen om 1. ex. Sysselsättningsförhållandena i länet lämnar en information som är relevant med hänsyn till den politik som regeringen vill driva och ta ansvaret för. Den måste också kunna lita på att det regionala organet genomför det praktiska jobbet på ett sätt som stämmer med de politiska riktlinjer som centralt har dragits upp. Om regeringen inte kan vara säker på att det fungerar så, då måste den själv ta på sig en större del av det som nu kan göras i länen. Vi får på det sättet en ökad centralisering. Risken för det är uppenbar om man genomför vad de borgerliga nu kallar länsdemokrati. Utvecklingen leder då, som jag ser det, uppenbarligen mot ett delstatssystem som ingen kan vara betjänt av i vårt land med den struktur vi har, speciellt inte Norrlandslänen. Herr talman! Den principiella slutsatsen av det här blir naturligtvis att regeringen skall utse styrelseledamöterna i länsstyrelsen. Då kan man lita på att länen följer de riktlinjer som de politiskt ansvariga organen på central nivå har dragit upp. Då kan man också lägga ut viktiga och väsentliga arbetsuppgifter på länen, dvs. decentralisera beslutsfattandet. Detta är det principiella synsätt som man hela tiden måste ha med i bilden, även om det praktiskt i och för sig inte alltid blir så stora skillnader mellan det ena och det andra alternativet. Om jag sedan ser på de praktiska frågorna, kan jag konstatera att man tydligen har haft två oförenliga tankar i huvudet samtidigt, då man skrev den här propositionen. Dels vill man att landstinget skall välja samtliga ledamöter, dels hoppas man på representation för olika intressen i länet, t.ex. fackliga intressen och företagarintressen. Hur går det ihop? Vi skall ha klart för oss att det i många län kommer att väga jämnt mellan de politiska blocken. Vilket parti skall då välja in de företagareller TCO-representanter som inte alltid kan öronmärkas politiskt? Vilket parti vill sätta majoriteten på spel genom att vara generöst och nominera icke partibundet folk, som skall företräda olika intressen i länet? Svaret är naturligtvis givet. Inget parti kommer att göra så. Länsstyrelsens styrelse kommer därmed inte att få den bredd som man har tänkt sig och som alla är intresserade av. Det som sägs i propositionen på den här punkten blir med andra ord bara tomma fraser. Herr talman! Jag konstaterar alltså att det både principiellt och praktiskt finns tunga invändningar mot det här förslaget. Jag vill därför yrka avslag på propositionen, vilket innebär ett bifall till reservationen av herr Johansson i Trollhättan m.fl.

Herr talman! Trots vad herr Östrand sade skall jag inte upprepa mina argument på de punkter som tidigare har ventilerats i debatten. Jag skall bara ta upp en enda sak. Herr Östrand påstod att vi nu går mot ett ”delstatssystem” i detta land och att det inte är önskvärt. Det gör vi naturligtvis inte alls. Ingen har föreslagit att vi skall avskaffa enhetsstaten. Inte heller har vi tänkt oss att landstingen skall få härja vilt utan all lag och ordning. Även i fortsättningen skall det givetvis finnas en lagstiftning, som reglerar deras verksamhet i princip på samma sätt — man kan naturligtvis diskutera graden av självständighet och bundenhet — som vi nu reglerar kom munernas verksamhet. Kommunerna har ett övergripande ansvar för vissa områden, men detta har, herr Östrand, inte lett till att riket sönderfallit i kommuner. Jag begärde ordet för att ge en slutreplik i min palaver med Hans Gustafsson om taxeringsnämnderna. Jag erinrar mig att de elaka republikanerna till förförra amerikanska presidentvalet sammanställde en propagandabroschyr, som kallades ”McGovern against himself” — alltså McGovern mot sig själv. Den var ganska förödande. Sidorna var delade i två spalter. I den ena spalten angav man vad han hade sagt vid ett tillfälle och i den andra spalten vad han hade sagt vid ett annat tillfälle. Här har Hans Gustafsson hamnat i samma dilemma. Han hävdar i debatten att taxeringsnämnderna är kommunala organ. För inte så länge sedan behandlade vi en proposition om kommunal rösträtt för invandrare, vilken var signerad Hans Gustafsson.

Herr talman! Låt mig säga till herr Fiskesjö att jag blir litet orolig när jag tänker på hans civila yrke och hans sätt att citera urkunder. Jag har aldrig påstått att taxeringsnämnden är en kommunal myndighet, men jag har sagt att dess ställning är oklar. Taxeringsnämnden är inte heller en statlig myndighet utan ett mellanting med delvis kommunala och delsvis statliga uppgifter. I det uttalande som herr Fiskesjö citerade har jag bara sagt att jag icke betraktar taxeringsnämnden som en kommunal myndighet. Det gäller fortfarande, herr Fiskesjö. Skall herr Fiskesjö göra sammanställningar av det slag som republikanerna i USA gjorde så tycker jag att han bör skaffa sig bättre underlag.

Herr talman! Herr Fiskesjö ville dementera att vi är på väg in i någon form av delstatssystem, men han lyckades inte övertyga mig. När nu landstinget skall utse ledamöter i länsstyrelsen är det vad jag förstår en markering av att landstinget på sikt skall överta viktiga planeringsfrågor som f.n. ligger på regering och riksdag. Sysselsättningsplaneringen, som är en av de viktigaste planeringsfrågorna, måste då naturligtvis övertas av landstinget. Jag vill som bosatt i ett Norrlandslän säga: Gud bevare mig för en sådan ordning! Skall man klara sysselsättningsproblemen i Norrlandslänen, då kan man inte lita till förvaltningsutskottet eller förvaltningsutskottets ordförande, utan då måste vi ha en regering och en riksdag som är beredda att vidta konkreta åtgärder. Länsstyrelsen är ett statligt organ som skall vara re geringen behjälplig i de här avseendena, och då skall detta helt naturligt markeras på det sättet att regeringen och inte landstinget utser ledamöter i länsstyrelsen.
Herr talman! Till herr Östrand vill jag bara säga att självklart skall vi ha en stat även i fortsättningen — det sade jag även i mitt tidigare inlägg. Det är också självklart att det behövs statliga satsningar på olika håll i riket. Men vi har ju en kommunal självstyrelse med en vittomfattande allmän kompetens, och det har inte hindrat ett samarbete mellan en kommunal självstyrelseorganisation och statsmakterna. Vad gäller taxeringsnämnden har vi nu fått veta av herr Gustafsson i Ronneby att den inte är någon kommunal myndighet. Tydligen är den inte heller någon statlig myndighet. En fråga som återstår att besvara är då om den över huvud taget är någon myndighet.

Herr talman! Jag kan ändå inte släppa tanken att den nuvarande regeringen är inne på att lämna ifrån sig ansvaret för sysselsättningsplaneringen. Jag tog ett exempel tidigare, och jag kan exemplifiera detta ytterligare. Vi har hört hur vår nye industriminister Åsling uttalat sig när han blivit konfronterad med de problem som finns i olika delar av vårt land. Varje gång har hans sätt att tackla dem varit att han tänker tillsätta en analysgrupp, en kommission eller en kommitté. Ekonomiminister Bohman litar på de självläkande krafterna. Och den första konkreta åtgärd som arbetsmarknadsminister Ahlmark vidtog i sysselsättningsfrämjande syfte var att sänka statsbidraget för att skapa sysselsättning åt arbetslös ungdom, från nuvarande 75 96 till 60 96 efter nyår. Detta är exempel som jag tycker visar med all tydlighet att vi är på väg mot någon form av delstatssystem, där länen själva skall ta ansvar för sysselsättningsfrågorna.

Herr talman! Herr Antonsson hänvisar till vad som kommer att stå i länsstyrelseinstruktionen om att landstingen bör tillgodose önskemålet att de erfarenheter vi här talar om kommer till synes i valet av ledamöter till länsstyrelsen och frågar litet indignerat om man inte kan lita på landstingens förtroendemän. Jag tror man skall vara försiktig när man ställer ut sådana växlar. I propositionen om införande av länsstyrelsernas lekmannastyrelser fanns ett stadgande om att landstingen var skyldiga att samråda med Kommunförbundets länsavdelningar innan man valde ledamöter i länsstyrelserna. När nästa omgång val av ledamöter till länsstyrelserna ägde rum gjorde Kommunförbundets kongress ett uttalande där man riktade anmärkningar mot att landstingen inte alltid tillgodosett representationen från primärkommunerna. Landstingen hade alltså inte tillgodosett det som fanns inskrivet i bestämmelserna, nämligen att de skulle ha ett samråd. De hade inte tillgodosett den kommunala representationen, vilken för landstingen borde ha legat närmare till hands än de organisationers representation vi nu talar om. Därför skall man vara försiktig när man ställer ut växlar. Jag har faktiskt studerat de nomineringar som är gjorda hitintills, och jag förmodar att kommunministern också kommer att göra det. Jag tror som sagt det är klokt att vara försiktig på den punkten Én. Jag skulle gärna vilja fråga kommunministern — jag har frågat tidigare i dag men inte fått något svar: Vad är det för fel på det förslag till val av förtroendemannastyrelser i länsstyrelserna som antogs den 25 maj i år? Vad är det för fel på det förslaget som gör att man nu måste pressa fram den här lösningen? Proportionaliteten mellan partierna är ju till Den proposition vi behandlar i dag framstår dessutom som ännu mer tveksam och betänklig när ni samtidigt säger att länsstyrelsernas viktigaste uppgifter skall flyttas över från länsstyrelserna till landstingen. Om ni avser att göra det, varför har ni då en sådan förfärlig brådska att ändra länsstyrelsernas sammansättning? Till sist måste jag säga att jag är tacksam för en sak i samband med den här propositionen och diskussionen. Det är att vi nu äntligen fått veta vad länsdemokrati är. Ni säger att detta är steget mot länsdemokrati. Länsdemokrati är alltså när ett kommunalt organ utser samtliga ledamöter i ett statligt organs styrelse, vilken är ansvarig inför regeringen. Det är alltså så man skall förstå begreppet länsdemokrati.